Herr talman! Bo Bernhardsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra handeln med svenska pass och att förtroendet för svenska pass undermineras. Jag vill inledningsvis understryka att det har vidtagits flera åtgärder för att öka säkerheten i de svenska passen så att de blir svårare att förfalska. I enlighet med EU-rätten finns sedan 2005 biometrisk information i form av ansiktsbild lagrad i vanliga svenska pass, och sedan 2009 finns även fingeravtryck lagrade i passen. Problemet är att biometrin i passen inte kontrolleras vid gränskontroll. Det finns därför en problematik med att äkta pass används av någon som oriktigt utger sig för att vara den egentlige passinnehavaren. Den problematiken måste tas på allvar. Under 2013 bedrev Rikspolisstyrelsen tillsammans med andra berörda myndigheter ett arbete i syfte att ta fram förslag till åtgärder för att komma till rätta med situationen. Inom ramen för det arbetet övervägdes olika åtgärder, men det skedde inte någon närmare analys av i vilken utsträckning åtgärderna skulle bli effektiva eller hur de i så fall skulle utformas. För att komma till rätta med missbruket av svenska pass gav jag därför i mars i uppdrag åt en utredare att fortsätta det arbete som inletts av Rikspolisstyrelsen. Utredaren ska analysera omfattningen av och orsakerna till problemet, göra en internationell jämförelse och utifrån den bild som framträder föreslå effektiva åtgärder för att motverka missbruket. I utredarens uppdrag ingår också att överväga om en ökad kontroll av de fingeravtryck och den ansiktsbild som finns i passen skulle vara en verkningsfull åtgärd. Vidare ingår i uppdraget att särskilt överväga åtgärder som gör det mindre enkelt för en svensk medborgare att få bifall till en passansökan efter upprepade förlustanmälningar. Jag kommer att följa utredningen med stort intresse och hoppas att genom den få en tydlig bild av orsaken till problemen samt effektiva åtgärdsförslag. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2014.

Herr talman! Tack för svaret, justitieministern! Det uppenbara skälet till min interpellation är att det sedan en tid pågår en diskussion och man kan läsa i pressen om att svenska pass används illegalt i ökad utsträckning och att det sker handel med passen. För en tid sedan uppskattade man att ett antal av 170 000 svenska pass var i omlopp, på villovägar, och användes illegalt. Det är ganska många. Ett annat skäl till min interpellation är att jag själv för några veckor sedan var på besök i Turkiet och där träffade representanter för turkiska myndigheter, svenska ambassaden och MR-organisationer. Jag fick, för att uttrycka mig försiktigt, en ganska oroväckande bild av utvecklingen just där. Å ena sidan har vi kriget i Syrien. Det är inte hela orsaken, men det är en viktig orsak. De mänskliga katastrofer som sker i spåren av kriget är det som så att säga skapar marknaden, om man nu får använda ett sådant uttryck, för den här verksamheten. Å andra sidan har det alltid funnits en marknad för falska pass och missbruk av passhandlingar. Det är ganska självklart. När man pratar om Turkiet och anknytningen till Syrien för den här verksamheten ska det sägas att det inte bara är människor som tjänar pengar på det. Det finns också de som utan att tjäna ett öre på det försöker hjälpa människor vidare till Sverige. Det är alltså en ganska mångbottnad problematik. Men det är klart att vi inte kan acceptera ett missbruk på det här sättet eftersom - och det är det som är min huvudpoäng - det på sikt riskerar att undergräva förtroendet för svenska pass. Det har redan gjort det. Det i sin tur kan leda till att det blir svårare för svenska medborgare att röra sig över huvud taget på resor runt i världen. Man kan tänka sig att det kommer att införas visumtvång och så vidare. Jag tror att justitieministern delar min rädsla på den punkten. Jag hoppas i alla fall det. Det är inte säkert att den typen av åtgärder riktade mot svenska pass och svenska medborgare ligger särskilt långt borta. Justitieministerns svar är på ett sätt ganska formellt och tekniskt. Justitieministern pekar på att svenska pass är väldigt säkra. Men det är ju inte riktigt det som den stora problematiken handlar om, utan det handlar om att det räcker att vara lik den som finns på bild i passet för att kunna ta sig runt ganska fritt. Däri ligger i varje fall en del av problematiken. Jag kan berätta utifrån mina upplevelser i Turkiet att Sverige ligger etta på listan när det gäller pass som missbrukas. Man har statistik för 45 länder, tror jag det var, och där leder vi. Det är ganska unikt att det är pass från andra länder än det land man befinner sig i som ligger etta på en sådan lista. Men Sverige ligger alltså etta. För andra länder visade Turkiets statistik att det var någonstans mellan fyra och 150 fall där man stoppade personer som misstänktes åka med fel pass, men för Sveriges del var siffran över 400 under den tidsperiod som man mätte. Detta är alltså ett reellt och växande problem.
Herr talman! Bo Bernhardsson och jag är ju överens om problematiken. När det gäller omfattningen finns det uppgifter om hur illa ställt det är. Däremot har det inte gjorts någon ordentlig analys och grundläggande genomgång av hur det ser ut. Jag tycker att vi behöver få det. Jag vet också att Rikspolisstyrelsen har skickat eller är på väg att skicka en erfaren polis till just Turkiet, för där finns en stor del av problematiken. Det är riktigt att svenska pass tekniskt är väldigt säkra. Problemet är att EU vid sin yttre gräns inte har fullföljt de tankar som fanns när man ställde kraven på passen, alltså att man också skulle kontrollera biometrin, vilket skulle underlätta. Därför har jag bett utredaren att se på vad som skulle krävas om Sverige skulle kunna göra egna insatser i just den delen. Det handlar också om de rutiner som finns för att man ska kunna få ut pass. I Sverige har man ju rätt att få ut ett pass, och vi är också mycket öppna med att den som av någon anledning har förlorat sitt pass har möjlighet att få ut fler. Risken är alltid att detta utnyttjas på ett sätt som inte är meningen. Det har sagts mig att till exempel Finland systematiskt följer upp dem som gång efter gång återkommer för att få nytt pass. Man kan fundera över den typen av åtgärder. Samtidigt är jag angelägen om att åtgärder för att komma till rätta med det här problemet inte i onödan krånglar till det för vanliga, hederliga medborgare som inser att passen är en privat och personlig värdehandling. Det gäller att balansera detta. Jag tror att vi behöver rutiner för utlämning av pass och hantering av passansökningar, men vi behöver också titta på möjligheten att få en bättre kontroll av passen vid yttre gräns. Ytterst är detta en EU-fråga. Ett problem som vi har sätt är att vi förmodligen har rätt att kontrollera svenska pass men inte andra pass. Det finns alltså en del regelfrågor som måste hanteras för att detta ska kunna bli effektivt. Det är viktigt att vi får detta på plats. Vi genomför som sagt nu ett arbete för att följa upp det som Rikspolisstyrelsen började för att få en ordentlig analys på bordet och också konkreta förslag på vad som kan göras för att ändra på det faktum att Sverige sticker ut när det gäller användningen av pass på ett illegalt sätt. Det finns skäl att göra detta. Vi har anledning att säkerställa att den som reser med svenskt pass faktiskt är rätt person. Det handlar också om personlig integritet att säkerställa att det är rätt person som är ute. Det gäller inte minst barn, där vi i Sverige har högre krav på biometri än man har inom EU-området, vilket jag tycker är viktigt. Men detta ska också följas upp - också när det gäller barn handlar passet om att säkerställa att det är rätt person som rör sig över gränserna. Som sagt: ett arbete är i gång, och jag hoppas verkligen att vi får konkreta och resoluta förslag på plats så snabbt som möjligt.

Herr talman! Vi är nog överens om att en väg att gå är att se till att man använder de möjligheter som finns att kontrollera personer som reser. Svenska pass är moderna och ger verkligen möjlighet till detta. Det andra handlar om respekten för passet som värdehandling. Då talar jag inte bara om enskilda personer utan också om vår roll som stat och myndighetsutövare. Det är väldigt lätt att förnya sitt svenska pass - jag skulle vilja påstå att det är alltför lätt. I Dagens Nyheter kunde man den 29 september förra året läsa att det fanns de som fick nytt pass flera gånger i månaden och att det finns de som har fått nytt pass upp till 20 gånger. Det finns egentligen ingen gräns för hur många nya pass man kan få. Om man nu säger att passet är en värdehandling och att man ska visa respekt för värdehandlingen ligger det både på individen och på den som utfärdar passen att visa att man menar allvar med det man säger om att passet är en värdehandling. Det stämmer inte överens med att man samtidigt kan få hur många nya pass som helst ganska lättvindigt. Det fanns faktiskt uppgifter i Turkiet - de lät som skrönor, ska jag säga, så jag är lite tveksam till dem - om att svenska pass fraktades ned i resväskor till Turkiet. Det låter som skrönor, men det finns sådana historier som är ute och går. Det är inte bra för respekten för svenska pass. Inte minst är det på detta område man måste vidta åtgärder: Det måste bli lite svårare att få nytt pass om man har förlorat det. Med all respekt för att man inte ska krångla till det för medborgare i allmänhet måste det nog bli svårare. Beatrice Ask nämnde själv Finland. Det finns andra exempel. I Storbritannien och Kanada blir man kallad till polisförhör för att redogöra för hur man har förvarat sitt pass, om man har förvarat det säkert och med respekt för att det är en värdehandling. Efter ett visst antal tappade pass i Kanada får man ett pass som gäller i bara ett år, men man får betala för fem år och så vidare. Det finns en hel del åtgärder som används runt om i världen för att visa att man menar allvar med att passet är en värdehandling. För vissa delar av den här verksamheten tror jag kanske inte att en prishöjning spelar någon större roll, alltså att det skulle bli dyrare att få pass. En sådan åtgärd är förmodligen ganska verkningslös, för det tas ut på priset i nästa led, åtminstone av dem som sysslar med människohandel och den mer cyniska delen av verksamheten. Det läggs på priset, så det är nog ingen väg att gå. Men det måste bli lite svårare att gång på gång få nytt pass.

Herr talman! En svensk medborgare har enligt passlagen som huvudregel rätt att vid ansökan få ett pass. Det hänger samman med den grundläggande rättigheten för svenska medborgare att fritt få passera Sveriges gränser. Den som vill ansöka om ett pass får inställa sig personligen hos passmyndigheten och avge sin ansökan på heder och samvete eller en annan sådan försäkran. Ett tidigare giltigt pass ska lämnas in, och om det har förkommit ska man beskriva vad som har hänt och intyga det på heder och samvete. Vi har alltså vissa rutiner. Det finländarna gör är, vad jag har förstått, att man mer metodiskt följer upp detta med samtal. Men det finns säkert saker att göra. Låt mig säga att vi i Sverige har varit väldigt noga med den grundläggande rätten att få ut pass. Det är i andra länder mycket enklare att ta ifrån människor pass och på olika sätt försvåra för dem att röra sig över gränserna. Den vägen har vi valt att inte gå. När detta väl är sagt måste vi naturligtvis se till att säkerställa hur situationen ser ut och att vi vidtar de åtgärder som behövs för att människor faktiskt ska respektera den värdehandling som ett pass är. Det borde finnas möjligheter att hitta rutiner som gör det mindre enkelt att på olika sätt missbruka den möjlighet som finns i dag. Många håller nog inte heller med om att det skulle vara så enkelt att få ut pass, för man ska inställa sig personligen och det är kötider och annat. Men uppenbarligen är det en del som systematiskt kan ha utnyttjat detta. Dock verkar det, menar jag, som att en del av det som berättas är skrönor. Därför tycker jag att det är viktigt att få en ordentlig genomlysning av hur det faktiskt ser ut, så att vi har koll på detta. Jag är för att vi ska vidta ordentliga åtgärder, och det är skälet till att regeringen också har tillsatt den utredning som nu är i gång. Under tiden arbetar också Rikspolisstyrelsen med frågan. Förhoppningsvis kan vi med dessa olika insatser stävja det problem som Bo Bernhardsson tar upp i sin interpellation.
Herr talman! Jag tror egentligen att vi är ganska överens om både hur problemet ser ut och i vilken riktning man måste röra sig för att undanröja problemet. Jag har heller inte ställt interpellationen för att visa att vi skulle vara särskilt oense, utan jag har gjort det för att jag faktiskt är rätt bekymrad över vad som håller på att hända med trovärdigheten för svenska pass. Det måste hända något på det området. Beatrice Ask berättade för en stund sedan att frågan har utretts, ganska mycket om jag förstår det rätt. Jag är i högsta grad en vän av det svenska utredningsväsendet. Men nu ska det ytterligare utredas. Det är möjligt att det behövs - jag kan inte riktigt syna det. Men samtidigt har det, som sagt, utretts, och jag tycker att det borde gå att komma fram till lösningar på grundval av det material som redan finns. Men det är kanske lite svårt att överpröva när jag står här.
Herr talman! Vi behöver inte ha olika åsikter om allting, utan vi har tillsammans ett ansvar att säkerställa att det här landet fungerar väl. Riksdagen har naturligtvis ett intresse av att säkerställa att svenska pass fungerar på det sätt som det är tänkt. Ja, frågan har utretts. Det är Rikspolisstyrelsen som på egen hand, utifrån de rapporter man har fått, har arbetat med frågan. Men man fullföljde inte. Man tog fram ett antal förslag men gjorde inte detta fullt ut. Det är skälet till att jag har sett det som nödvändigt att verkligen ta tag i frågan och få en ordentlig verklighetsanalys på plats. Jag kräver också att man tittar på en del åtgärder. Det är svårt för Rikspolisstyrelsen att ta fram förslag som handlar om vad vi ska göra vad gäller gränskontroller och annat utifrån att vi måste ta hänsyn till internationella överenskommelser och mycket annat. Det finns formalia som måste hanteras för att det ska komma på plats. Det polisen naturligtvis kan göra är att säkerställa de rutiner man har för att följa upp förlustanmälan och kontrollera. Det handlar om att göra det väldigt seriöst för människor, att det här med att tappa bort passet inte är en enkel historia. Detta är naturligtvis sådant som man på egen hand kan hantera på mer än ett sätt. Jag hoppas att man tar intryck av andra länders myndigheter. Att man skickar personal för att se hur läget ser ut tar jag som ett tecken på att man ändå tror att man kan vidta en del åtgärder. Även polisen tar naturligtvis det här på allvar. Det försvårar ju i högsta grad deras arbete om inte identifieringen av personer som rör sig över gränserna är korrekt.